Herr talman! Den gällande förvaltningslagen har nu femton år på nacken. Den har under dessa år fyllt en viktig funktion för att befrämja en korrekt ärendebehandling. Lagen har styrt ärendehanteringen inom många olika myndigheters verksamhetsområden och har kunnat utgöra en måttstock även inom sådana grenar av förvaltningen där den inte har varit direkt tillämplig. Lagens principer om saklig, opartisk och omsorgsfull handläggning har utan tvivel haft en stor betydelse för den enskildes rättssäkerhet. Samtidigt talas det allt oftare om de svårigheter som enskilda ställs inför i sina kontaker med myndigheterna. Samhällsutvecklingen har också lett till att enskilda allt oftare får med myndigheter att göra. Som förvaltningslagen nu är utformad tar den främst sikte på myndigheternas handlande när ett ärende väl har kommit fram till myndigheten, men för den enskilde börjar bekymren på ett tidigare stadium. Att skaffa sig kunskaper om vilka regler och vilken praxis som gäller och sedan sätta sig ned och korrekt fylla i en blankett, att skriva en ansökning eller ett överklagande är för det mesta krångligt och tar mycket tid. För många människor kan det faktiskt vara ett oöverstigligt hinder. Något år efter det att den nu slutförda översynen av förvaltningslagen hade påbörjats publicerade SCB en rapport om låginkomstfamiljerna i Sverige. Det framgick av rapporten att nästan hälften av den vuxna befolkningen inte trodde sig om att på egen hand kunna upprätta en besvärsskrivelse. I en senare rapport om ojämlikheten i Sverige gick samma mönster igen. De här undersökningarna visar på oacceptabla förhållanden. Myndigheterna själva besitter all den för så många människor så svåråtkomliga kunskapen om regler, praxis, hur blanketter skall fyllas i och hur ansökningar och överklaganden skall skrivas. Men det brister i den länk genom vilken myndigheternas kunskaper skall kunna förmedlas till de enskilda som har behov av kunskapen. Att råda bot på detta, att skapa denna viktiga länk mellan enskilda och myndigheter är kanske det viktigaste inslaget i den nya förvaltningslag som riksdagen nu skall fatta beslut om. Myndigheterna skall förmås att ge ifrån sig av sin kunskap. De skall ge de enskilda den vägledning och den hjälp de behöver för att de skall kunna ta till vara sina rättigheter. Myndigheterna skall också på flera andra sätt underlätta för enskilda att ha med myndigheterna att göra. De skall se till att ärendebehandlingen blir snabb och effektiv. De skall lära sig att skriva så att var och en kan förstå vad de skriver och inte använda sig av ålderdomliga och svårbegripliga formuleringar. Myndigheterna skall utnyttja de möjligheter som finns att ta kontakt med andra myndigheter som kan behöva kopplas in i ett ärende för att den enskilde inte skall behöva ha kontakter med flera myndigheter i ett och samma ärende. Det skall vara lättare för enskilda att komma till tals via telefon eller vid ett personligt sammanträffande, om handläggningen därigenom blir enklare för den enskilde. Ytterligare ett sätt att underlätta för enskilda är nya regler om att myndigheterna skall gå in och rätta till beslut när de upptäcker att besluten har blivit felaktiga. Det skall göras bara i de fall då en rättelse är till fördel för den enskilde. Jag är glad över att propositionen på denna punkt inte gick på förvaltningsrättsutredningens förslag, som innebar avsevärt vidgade befogenheter för myndigheterna att rätta beslut också till enskildas nackdel. En sådan uppmaning till myndigheterna att söka efter fel till den enskildes nackdel skulle kunna ha gjort det svårare för enskilda att ta kontakt med myndigheterna och därigenom verkat i en annan riktning än reformen i övrigt. Över huvud taget tycker jag att det förslag som regeringen lagt fram är bra och väl genomtänkt. Vi har i utskottet haft en ingående och öppen diskussion om detaljerna i förslaget och om den bästa formuleringen av vissa paragrafer. Och visst är andra lösningar tänkbara på vissa punkter, men jag tycker samtidigt att det är påfallande hur väl förslaget har kunnat hävda sig gentemot motionsförslagen när vi i våra diskussioner har gått mer på djupet i problematiken. Mitt intryck av diskussionerna är också att vi över lag stått varandra sakligt sett mycket nära. Ibland har det bara varit en liten nyans i den språkliga utformningen som egentligen har skilt oss åt. Jag skall strax gå in på reservationsförslagen, men först vill jag erinra om vad utskottet enhälligt framhållit när det gäller den betydelse som förvaltningslagen kan förväntas få. Den nya lagen kan inte ensam åstadkomma en ny serviceinriktad anda inom myndigheterna. Den skulle som enda inslag i en reform lätt kunna bli en samling vackra fraser utan reell betydelse. Den måste alltså ses i ett större sammanhang. Som vi blir påminda om då och då här i riksdagen genom propositioner och skrivelser från regeringen, pågår ett arbete på flera fronter i syfte att mana fram en ny anda, en förnyelse av verksamheten inom den offentliga sektorn. Myndigheterna måste bli mer serviceinriktade och effektivare. Våra ibland onödigt tillkrånglade regelsystem måste bli enklare att förstå sig på för enskilda och för myndigheterna. Den nya förvaltningslagen blir förvisso ett viktigt inslag i det arbetet, men den blir ändå bara en del av arbetet. Utskottet betonar enhälligt betydelsen av andra faktorer, bl.a. det angelägna i att förvaltningslagen följs upp med utbildning ute på myndigheterna, så att den nya serviceanda som lagen vill förmedla har en ordentlig chans att nå ut till myndigheterna. De utbildningsinsatser som nu planeras i regeringskansliet går ut på att skapa engagemang för bättre service och skapa öppnare attityder inom myndigheterna. Det arbetet är av avgörande betydelse för att de personer som skall tillämpa den nya lagen skall få ett riktigt perspektiv på det de sysslar med. Jag kontaktas som riksdagsledamot ibland av människor som känner sig kränkta eller orättvist behandlade eller som bemötts med ovilja av myndighetspersoner. Bakom sådana här fall ligger nog många gånger en oförmåga från myndigheternas sida att sätta sig in i den enskildes situation — i stället ser de bara till det formella. Ett sådant inskränkt synsätt och tendenser till översitteri måste rensas ut, för det är inte värdigt ett samhälle av vår typ att acceptera en sådan maktfullkomlighet. I ärendet finns åtta reservationer. En av reservationerna är gemensam för de borgerliga ledamöterna i utskottet. Ytterligare en motion står moderaterna och folkpartiet gemensamt för. Alla de andra reservationerna står moderaterna ensamma för. Jag vill beklaga att en reform av det här slaget inte skall kunna genomföras i total enighet. Men det viktiga är ändå att utskottet är enigt om de grundläggande bitarna och att reservationerna gäller detaljer. Ett närmare skärskådande av reservationerna visar också att det är ganska små skillnader mellan de förslag som majoriteten ställt sig bakom och de förslag som reservanterna lägger fram. När det gäller den reservation som alla de borgerliga ledamöterna i utskottet har gemensam, den om tidsgränser i ärendehandläggningen m.m., har jag förståelse för de motioner som ligger bakom reservationen. Långa handläggningstider är ett gissel för de enskilda, som under lång tid får gå omkring i ovisshet i en för dem mycket viktig fråga, och även för myndigheterna, som drar på sig allt större ärendebalanser. Jag vill inte gå så långt som reservanterna gör — att se det som en allvarlig brist att förvaltningsrättsutredningen eller regeringskansliet inte närmare tagit upp den gamla frågan om att enskilda skall få underrättelser i de fall handläggningen drar ut på tiden och att fixa tidsgränser för ärendebehandlingen skulle kunna övervägas i vissa fall. Men jag skulle gärna ha sett att man hade tagit upp en ordentlig diskussion kring problemen med långa handläggningstider. Som det nu är, så är det inte helt lätt att överblicka konsekvenserna av motionsförslagen. Det döljer sig här problem som det inte är möjligt att reda ut inom ramen för en normal utskottsbehandling. Jag är alltså av den meningen att man inte skall gå längre i nuläget. Utskottet har utförligt redovisat sin syn på saken och föreslår att riksdagen skall göra ett tillkännagivande till regeringen i frågan. Tyvärr blev vi alltså inte eniga på denna punkt trots att de uttalanden om tillämpningen av 7 § förvaltningslagen och det tillkännagivande som utskottet föreslår egentligen borde kunna tillgodose de motionskrav som väckts i frågan. Reservation nr 7, som moderaterna och folkpartiet har avgivit gemensamt, går ut på att det skall tas in en särskild regel i förvaltningslagen om att myndigheterna i sina beslut skall skriva in vilka lagrum eller andra författningsbestämmelser som de grundar sina avgöranden på. Redan besvärssakkunniga sade på 1960-talet att sådana hänvisningar till författningsbestämmelser var ett elementärt krav som inte behöver komma till uttryck i lagtext. Utskottet erinrar om det här i ett uttalande i anslutning till 20 §. Som påpekas i det särskilda yttrande som centerns ledamöter i utskottet lämnat blir utskottets uttalande ett motivuttalande som myndigheterna blir skyldiga att iaktta när de tillämpar förvaltningslagen. Det finns enligt min mening inte någon anledning att komplicera lagtexten med en regel som är helt självklar. Reservanterna har här enligt min mening helt enkelt skjutit över målet, eftersom deras begäran sakligt sett redan är tillgodosedd med utskottets uttalande. De övriga reservationerna står som sagt moderaterna ensamma för. Det har blivit inte mindre än sex reservationer på deras konto. Tre av dem handlar om servicereglerna i 4 och 5 §§. I övrigt finns en reservation om tolkregeln i 8 § och en reservation om ett par små justeringar i bestämmelserna om parters rätt att få ta del av uppgifter. Slutligen har moderaterna en Det skulle föra för långt att här fördjupa sig i en detaljdiskussion om alla dessa reservationsvägen väckta förslag. I flera fall vill reservanterna ha en återgång till förslag som förvaltningsrättsutredningen lade fram. Som jag sade inledningsvis har vi i utskottet haft en hel del diskussioner om bl.a. de motionsförslag som reservanterna grundar sig på. Jag har inte blivit övertygad om att de förslag som nu går igen i reservationerna skulle kunna åstadkomma några förbättringar för enskilda; snarare kan det tvärtom bli så att servicen blir sämre. Jag har ett klart intryck av att i de hänseenden där propositionen frångår utredningsförslaget är propositionen mer genomtänkt än vad utredningsförslaget var. Det har nu i och för sig inte hindrat utskottet att göra vissa uttalanden i skärpande riktning, och med det borde sakligt sett reservanterna kunna vara nöjda. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna 1-8.
Herr talman! Jag tyckte att det fanns ett mycket sympatiskt anslag i Kurt Ove Johanssons anförande: han redovisade att reservationerna i stort sett skulle gälla detaljer och att de skillnader som finns är små. Vi anser dock att de där små detaljerna och de där små skillnaderna är av mycket stor betydelse för den enskilde. Inte minst gäller detta för den av Kurt Ove Johansson åberopade reservationen nr 4. Vad gäller reservationen 7 skulle det, säger Kurt Ove Johansson, vara självklart att en hänvisning till bakgrunden för besluten skulle finnas, men då tycker jag att det ändå hade varit rimligt att man också hade tillmötesgått motionärernas och våra önskemål om att föra in en sådan bestämmelse i förvaltningslagen. Redan i mitt inledningsanförande påpekade jag att flertalet av våra reservationer stöder sig på förvaltningsrättsutredningens förslag. Inom utredningen ansåg man att vad man där föreslog skulle vara till gagn och nytta för den enskilde. Vi moderater delar den uppfattningen.
Herr talman! Jag vill gärna bekräfta att det rått stor samstämmighet när utskottet behandlat den här frågan. Det är bra, eftersom det gäller de grundläggande reglerna för hur våra tjänstemän skall arbeta. Det är också viktigt att man kan föra diskussioner om lämpligheten av att den ena eller andra regeln förs in i lagens olika paragrafer. Vi för vår del har avstått från att yrka på alltför många kompletteringar, eftersom detta är en generell lagstiftning, som skall gälla alla. Det är egentligen bara på två punkter som vi har sådana yrkanden. Det ena är att det skall skrivas in i lagtexten att myndighet skall hänvisa till den paragraf man stöder ett beslut på. Nu säger Kurt Ove Johansson att det kravet sakligt sett redan är tillgodosett. Då förstår jag inte varför man inte också kan skriva in det i lagtexten, så att vi får så tydliga lagar som möjligt och så att tjänstemännen av lagtexten kan se vilka regler som gäller. Den viktigaste frågan gäller emellertid handläggningstiderna. Kurt Ove Johansson beskrev mycket tydligt hur många människor känner vånda när de skall skriva sina besvärsskrivelser och hur krångligt de tycker att det är. Den rädslan och våndan står inte i rimlig proportion till hur de sedan bemöts av myndigheterna, oavsett vilken orsaken är till att det tar lång tid och att de inte kan få besked om när ärendet skall behandlas och vem som handlägger det. Jag förstår inte varför majoriteten inte försökt ta den saken på allvar. Kurt Ove Johansson säger att utskottet inte har kunnat bedöma vilka problem som döljer sig bakom förslagen. Vi har icke krävt att man nu i lagstiftningen skall fastställa bestämda handläggningstider för olika ärenden. Det är inte lämpligt att göra det i förvaltningslagen, utan här måste man behandla varje ärendetyp för sig och göra en bedömning av hur långa handläggningstider man skall kunna acceptera. Dessutom har vi begärt att regeringen nu gör en bredare översyn av frågan. Vi tror inte att tillämpningen av den nya förvaltningslagen kommer att ge någon erfarenhet till ledning för att fastställa bestämda handläggningstider för olika ärenden.
Herr talman! Det kanske är onödigt att förlänga debatten i en fråga där vi ändå i så hög grad är ense.

Jag vill alltså upprepa att det inte finns någon anledning att ytterligare komplicera lagtexten. Detta är en självklarhet, och det är därför vi i utskottsmajoriteten ansett oss kunna hävda att detta krav redan är tillgodosett. När det gäller den gemensamma borgerliga reservationen vill jag säga, precis som jag gjorde tidigare, att vi i och för sig har stor förståelse för de synpunkter som reservanterna framför. Men jag sade också att det inom ramen för en normal utskottsbehandling inte varit möjligt att gå längre än vad utskottsmajoriteten gjort. Samtidigt vill jag avslutningsvis säga att jag har svårt att förstå det lilla missnöje — så kan man väl karakterisera det — som Friggebo och Nyhage visar, eftersom utskottet i sin majoritetsskrivning i så hög grad tillfredsställt både motionärerna och reservanterna.
Herr talman! Om det vore så väl att ifrågavarande hänvisningar alltid fanns fogade till besluten, då skulle jag kunna hålla med Kurt Ove Johansson. Nu är det inte på det sättet. Nu brister det i det avseendet. Just därför menar vi att en sådan bestämmelse skulle föras in i lagen.

Herr talman! Förslaget till förvaltningslag innehåller en paragraf, 3 §, som säger: ”Om en annan lag eller en förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från denna lag, gäller den bestämmelsen.” Jag har reagerat mot den föreskriften, som — ehuru den på sätt och vis redan finns i den nuvarande förvaltningslagen — såvitt jag förstår innebär en deklassering av förvaltningslagen i förhållande till andra lagar — ja, t.o.m. till förordningar — som jag tycker är ganska anmärkningsvärd. På så sätt kan ju förvaltningslagen sättas ur spel utan att riksdagen över huvud taget blir tillfrågad. I ett vidare sammanhang har jag i motionen 1985/86:K301 uttalat mina bekymmer över att riksdagen endast behärskar första steget i den trestegsraket som generellt består av riksdagens beslut, regeringens förordning och myndigheternas verkställighetsföreskrifter. Jag har där uttalat mig för en återföring till riksdagen av information om det tredje och slutliga ledet i den raketen: myndigheternas verkställighetsföreskrifter. Annars får vi ju alltför sent reda på de faktiska konsekvenserna för den enskilde av det vi tror oss ha beslutat. Detta problem borde kunna tacklas genom ett reellt utnyttjande av regeringsformen 8:11 och 12. Den erfarenhet jag vunnit under tio riksdagsår är att gapet mellan riksdagens intentioner och domstolarnas lagtillämpning förefaller att vidgas. Allt fler tecken tyder på att lagarna gynnar och stärker myndigheternas makt på medborgarnas bekostnad. Kurt Ove Johansson har snuddat vid detta. Sveriges anseende som ett rättssamhälle sätts alltmera i fråga och föranleder ett ökat antal anmälningar till överstatliga domstolar. Sverige lär numera vara det land som flitigast anmäls till Europadomstolen. Man kan inte låta bli att fråga sig om denna utveckling har samband med att den lagstiftande församlingen här mer och mer består av företrädare för den offentliga makten och allt mindre av fria män och kvinnor. Den för sin bekväma hanterlighet populära ”ramlagstiftningen” överlåter för mycket ospecificerad makt till instanser, som hittills inte kunnat ställas till ansvar för missbruk. Spektakulära utsagor av landets justitieminister om förhållandet mellan den enskildes rätt och samhället har förefallit illavarslande. Nyligen försökte några andra juridiska höjdare exempelvis komma till rätta med ett för dem besvärande konstitutionellt problem genom att konstruera en juridisk skvader, som var avgift i den ena ändan och skatt i den andra. Det är mot en sådan bakgrund jag har velat begagna tillfället att redan i samband med behandlingen av förslaget till ny förvaltningslag föreslå inkorporering —i direkt anslutning just till 3 § — av vissa av de ”domarregler” som tillskrivits Olavus Petri och som av hävd återgivits i Sveriges rikes lag. Främst borde dessa kanske ses som en ”generalklausul” för brottsbalken och rättegångsbalken, men de borde enligt min mening även ha en plats i förvaltningslagen. I min motion 1985/86:291 har jag på nutida svenska återgivit några av dessa regler, däribland följande: Lagen är inte tillkommen för att utkräva stora böter, utan för rättvisans skull, medborgarna till nytta och gagn men inte för olaglig beskattning, skada och fördärv. All lag bör tillämpas med beskedlighet, och eftersom formell rätt kan bli till största orätt måste nåd gå före rätt. Medborgarnas bästa är den yppersta lagen, och därför bör det som är nyttigt för medborgarna hållas för lag, även om lagens bokstav förefaller att lyda på annat sätt. Herr talman!

Jag är också medveten om att vad jag här sagt faller utom ramen för en vanlig debatt om ett utskottsbetänkande, även om det hänvisar till ett särskilt yttrande. Å andra sidan har en lång verksamhet i forskningens tjänst lärt mig att iakttagelser, som man gjort och redovisat, sällan observeras omedelbart men väl — kanske när de redan täckts av glömskans damm -— kan visa sig ha varit riktiga och välmotiverade något tiotal år senare, när verkligheten och opinionen hunnit i kapp dem. Det är likväl min innerliga förhoppning att vår Olavus Svenoni i sinom tid skall kunna framstå för våra sentida efterföljare som den som förde arvet efter Olle Pettersson vidare.

Herr talman! Jag vill bara säga några ord om en motion som jag hade tänkt väcka med anledning av denna proposition men som genom vissa brister i postens service kom fram för sent. Motionen skulle ha handlat om 17 §, som tar upp parts rätt att få del av uppgifter i ett ärende. De nu föreslagna reglerna är i stort sett oförändrade jämfört med nu gällande lag, men i överensstämmelse med lagförslagets allmänna syfte att stärka den enskildes rätt borde också den här regeln ha bytts ut i stället för att man, som nu faktiskt sker, medger en mindre uppluckring av myndigheternas skyldigheter. Myndigheterna får nämligen också i fortsättningen avgöra hur själva underrättelsen skall gå till. Det finns inga tvingande bestämmelser om skyldighet att översända eller överlämna handlingar. Det kan i många fall ha stor betydelse för den enskilde att i lugn och ro få ta del av materialet och dessutom kanske rådgöra med andra. Som exempel där detta är särskilt angeläget kan nämnas olika ärendetyper hos allmän försäkringskassa och socialnämnd. Försäkringskassa skulle alltså kunna bara visa upp läkarintyget i ett pensionsärende vid ett besök. Likaså kan socialnämnd enbart visa en omfattande utredning i ärende enligt lagen om vård av unga — t.ex. Bestämmelserna i 17 § borde ha omformulerats så, att myndigheterna inte på det här sättet skall kunna befria sig själva från skyldigheten att överlämna eller översända handlingar — åtminstone inte i ärenden av stor betydelse för den enskilde. Jag förutsätter att myndigheterna följer lagens anda och inte missbrukar den här bestämmelsen och att regeringen vid minsta form av missbruk snarast återkommer i frågan. Jag lovar att själv hålla ett öga på utvecklingen och att återkomma i annat sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara i all stillsamhet protestera mot att Gunnar Biörck i Värmdö i sitt anförande inrangerade sig själv och mig som statstjänstemän i de ofria männens skara.

Herr talman! Tack vare ett omfattande utredningsarbete har vi en ganska god bild av prostitutionens omfattning och utbredning, de inblandade parterna och konsekvenserna för de prostituerade. Därigenom har många gamla myter som omgett könshandeln kunnat vederläggas. Vi kan fatta beslut som grundar sig på kunskap. När det gäller prostitutionen tycker jag att det är riktigt att utgå ifrån de prostituerades situation. Varje år finns det omkring 2 000 unga kvinnor i könshandeln. De flesta av dessa flickor kommer från torftiga miljöer och har personliga problem. När de väl är inne i hanteringen bryts de ned både socialt och känslomässigt. Föraktade av omvärlden och av sig själva som de är, ödeläggs deras liv. Prostitution leder till obotliga skador och till mänsklig misär. Ständigt nya flickor dras in i handeln och offras för att sexuellt tillfredsställa de ca 100 000 väletablerade män som håller kommersen i gång. Denna hantering sker med samhällets godkännande. Det är fullt legalt att köpa sexuella tjänster. Enligt skattelagstiftningen är de prostituterade att betrakta som näringsidkare och skattskyldiga för inkomst av rörelse med möjlighet till skönstaxering. Enligt gällande rätt är det således inte straffbart att vare sig sälja eller köpa sexuella tjänster. Det finns dock ett undantag. I de fall den prostituerade är under 18 år kan det bli aktuellt att betrakta en prostitutionskontakt som straffbar för kunden. Är det då ett hedervärt och bra arbete för en ung kvinna att bli prostituerad? Jag tror att det flesta människor inte anser det. Men några resonerar som så, att det är en fri affärsuppgörelse som samhället inte skall lägga sig i. Jag brukar då fråga om de skulle vilja att deras syster eller dotter kom in i branschen. Vid nekande svar frågar jag vidare vems syster eller dotter tycker du då att vi skall offra? För prostitution krävs både att en kvinna säljer sexuella tjänster och att en man är villig att betala för dessa. Om inte kunderna fanns, skulle det inte heller finnas prostituerade. Men alla stackars män som är handikappade, invänder någon — eller åberopar argumentet att prostitution förhindrar många sexualbrott. Det är myter och sagor. De undersökningar av kunderna — torskarna — som gjorts visar att de är väletablerade, friska, medelålders män. De flesta har fast sexuell partner. Det är dessa män med en förödande kvinnosyn, en snedvriden sexualsyn, som nu också sprider aidssmittan. Enligt min uppfattning fanns redan tidigare starka skäl för en kundkriminalisering. I och med den fruktade sjukdomen aids, som nu också sprids genom prostitution, borde alla inse nödvändigheten av att begränsa prostitutionen. Jag är övertygad om att prostitutionen med en kundkriminalisering kan minska avsevärt. Varje ung kvinna som vi kan rädda från prostitutionsträsket är ett bevis på att medmänsklighet och humanitet inte bara är tomma ord. Samtidigt är det en väg att begränsa aidssmittan. Jag yrkar därmed bifall till reservation 1 i detta betänkande. I reservation 2, som jag också yrkar bifall till, utvecklar Elving Andersson och jag vår syn på behovet av juridiskt biträde till personer som utsatts för sexuella övergrepp. Ett juridiskt biträde som har erfarenhet av förundersökningar och av brottsförfarandet i övrigt bör utses. Någon avgift för biståndet bör inte tas ut av målsäganden. Vi anser att reformen är så angelägen att den inte får fördröjas ytterligare. Det bör ankomma på regeringen att utan dröjsmål utforma erforderliga författningsregler och snarast förelägga riksdagen förslag i ämnet. Frågan om rätten till juridiskt biträde bör utsträckas även till andra grupper av målsägande än sådana som utsatts för sexuellt våld m.m. bör närmare belysas av rättshjälpskommittén. Med det anförda yrkar jag bifall till de båda reservationerna, som är fogade till justitieutskottets betänkande 1985/86:20.
Herr talman! ”Jag var stark och full av tillförsikt, hade använt en massa år på att läsa alla böcker, lära mig judo, vara med i alla grupper. Plötsligt insåg jag att alltihop inte gjorde mina döttrar ett tum säkrare i världen, att våldet i världen inte handlade om mig, utan var en mycket större, global fråga.” En amerikansk kvinnlig sociolog gör som chef för ett våldtäktscentrum detta uttalande, när hon insett hur genomsyrat det amerikanska samhället blivit av sexuellt våld. En man med liknande insikter om USA anser att våldet bygger på en och samma grundprincip. Det gäller nämligen att kliva på andra, att skaffa sig makt och status genom att ta från någon annan, att den som är stark utnyttjar den som är svag och att män äger och utnyttjar kvinnor och barn. Sverige undkommer inte den globala amerikaniseringen och glorifieringen när det gäller den makt som utövas med den rätt som tillkommer den starkaste — eller, för att använda Kerstin Stjärnes ord från en rapport om ett mansrevir: Halva mänskligheten bär på ett handikapp: att vara kvinna. Våldet är däremot inte jämnt fördelat. Det är ett mansproblem. Jag vill tillägga att våldet självfallet också drabbar männen och utövas män emellan — brutaliseringen är ett hinder för allas vår frigörelse. Det handlar då också om våra söner. I Piteå super sig en tonårstjej så full att hon nästan är medvetslös. Åtta grabbar våldtar henne och trasar sönder hennes underliv. I domstolen förklarar man att den unga kvinnan inte har blivit våldtagen. Hon är medvetslös när gärningen utförs och är därmed inte våldtagen! I Malmö frikänns två män som åtalats för våldtäkt på en 16-årig flicka. Offret för våldtäkten hade varit ute alltför sent och varit alltför utmanande klädd för att hennes bön om ”kvinnofrid” skulle kunna uppfattas som någonting annat än ”klädsamt motstånd”. För några dagar sedan stod justitieministern i denna talarstol och avfärdade frikännandet i Malmö med att så att säga fyrkantigt hänvisa till att vi har självständiga domstolar i det här landet. Ett pliktskyldigt uttalande om att ”sexuella övergrepp alltid väcker berättigad harm och avsky” snarare underströk ministerns kallsinnighet när det gäller den djupa vrede som växer fram mot våldet och förnedringen. I bakgrunden till det alltmer förråande människoföraktet finns inte bara en mossig och patriarkalisk syn på oss kvinnor, utan där finns också uppfattningen att Kvinnan är ett utbytbart föremål som står till mannens förfogande som vilken pryl som helst, vilken köps och säljs till den kapitalistiska kommersens fromma. Det är ingen tillfällighet att sex och våld har blivit en stapelvara i världens mest utvecklade kapitaliststat, USA. Kulturindustrins enorma expansion med tendenser till stordrift och en allt hårdare konkurrens och marknadsföring har lett till häftiga grepp, med tonvikt på det vulgära och med fascistiska inslag. De i Sverige som i dag bor i områden med inbyggd mottagning för kabel-TV via Sky Channel och liknande avtrubbningscentraler är passivt inblandade i kulturens multimiljardindustri. Där finns inte plats för någonting annat än enkla schabloner av kvinnor och män, och där finns inte heller någonting som svarar mot människors behov av sinnlighet och varm sexualitet. Budskapet att bästa sättet att överleva är att förbruka andra leder till en i grunden pornografisk inställning till andra människor. Sexualiteten fråntas mänsklighet och känslor och gör partnern till ett objekt som kan behandlas med förakt och våld. I vpk:s motion beskriver vi prostitutionen som en av de grövsta formerna av kvinnoförtryck och förnedring. Men utan tvivel utgör också pornografin en grogrund för attityder som ligger bakom såväl prostitution som våldtäkt och kvinnomisshandel. Vi i vpk anser att samhället måste satsa mer på den socialt viktiga jourverksamheten och på andra sociala åtgärder för att förhindra att fler kvinnor prostituerar sig. Det gäller att också stödja dem som redan är prostituerade och att få dem att bryta ett levnadsmönster som är till skada. Vidare gäller det att ge dem ett mer människovärdigt liv. Men detta tycks inte vara tillräckligt för att samhället med kraft skall kunna bekämpa prostitutionen och de sociala värderingar som denna speglar. Vi anser alltså att en lagstiftning som syftar till åtgärder mot de prostituerades kunder måste övervägas — vi är dock medvetna om att det är en komplicerad uppgift att utarbeta ett lagförslag. I år har centermotionen om åtgärder mot prostitutionen ett yrkande som enligt vår åsikt är mer realistiskt och som bättre överensstämmer med vpk:s ståndpunkt, vilken vi upprepat i en motion i år, nämligen motion 621. Det handlar om en hemställan hos regeringen om att ta fram ett lagförslag som kriminaliserar kunden/”torsken” i en prostitutionskontakt. Såväl centerns som vpk:s motion talar också för behovet av sociala insatser. I vår motion pekar vi på de rättsliga problem som aktualiseras genom en kriminalisering och förutsätter att regeringen, om motionen bifalls, beaktar detta. Vi tror på denna väg som en kraftfull markering av att samhället genom en kriminalisering kan påverka människors attityder i rätt riktning och att prostitutionen kan stoppas om efterfrågan stoppas. Jag vill härmed yrka bifall till reservation nr 1 av Gunilla André. De destruktiva krafterna på den här planeten har aldrig varit så starka som nu. Hos barn, ungdomar och vuxna finns en ångest inför framtiden som utnyttjas av kommersiella krafter. Människornas längtan efter en bättre värld, efter ömhet och trygghet exploateras på det mest cyniska sätt. Kulturindustrins vinstrika övertag i kombination med de många osäkras maktlöshet deformerar och avtrubbar unikt mänskliga drifter och behov. Känslor av solidaritet med de svagare tenderar att upplösas. Erotiken görs till en handelsvara. Själen trasas sönder, och våra kroppar delas upp som vore vi mekaniska dockor. Men mot ångesten står också kampglada krafter, som inte låter det stanna vid rädsla inför en skrämmande framtid. Framför allt är det kvinnorna som stått för motståndet, dels genom att attackera pornografin och våldstendenserna, dels genom positiva motbilder. Runt om i landet har en kvinnosolidaritet spirat som också innefattat männen. Fram för alla kvinnors och mäns rätt till en sexualitet utan förnedring — bort med porren, har varit temat. Inom vpk har kvinnopatruller på torg och i möteslokaler visat utställningar om och med erotisk litteratur och bilder, som finns till för att utveckla och berika det sexuella samlivet mellan män och kvinnor. Detta är alltså motsatsen till det hyckleri som finns i samhället. Allt fler kräver också att lagen om förbud mot diskriminering av folkgrupp måste utökas så att kränkandet av kön omfattas. Kraven finns bl.a. i anslutning till alla de undertecknade protestlistor, som jag tror har skickats inte bara till vpk:s ledamöter utan till alla ledamöter i riksdagen, där parollen är Ja till kärleken — Nej till porren. Vpk har följt upp dessa krav i vår motion mot porr och prostitution. Eftersom vpk inte finns representerat i justitieutskottet och alltså inte har kunnat föra fram våra yrkanden eller skriva reservation, tar vi upp vårt krav om lagförslag mot ”missaktning av kön” med följande motivering: Både prostitution och pornografi handlar om attityder. Det gäller att hitta rätt sätt att påverka dessa. Ett sätt när det gäller pornografi är att samhället klarare tar ställning genom t.ex. ett tillägg i 16 kap. 8 § i brottsbalken. Där stadgas straff för den som offentligen ”uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse”. Om paragrafen utökas med ”kön” skulle de som bekämpar kvinnoföraktet i olika sexkapitalisters alster ha lagstiftningen i ryggen vid olika kampanjer och aktioner. Många organisationer ute i samhället stöder detta krav. Med detta vill jag yrka bifall till vpk:s motion Ju621 yrkande 3. Herr talman! Det är ett orimligt förhållande och ett sjukdomstecken när samhället legaliserar könshandeln genom krav på de mest utnyttjade som ”näringsidkare”. Gunilla André var också inne på detta. Den byråkratiska fyrkantighet och kyla som detta speglar är samtidigt mycket avslöjande. Försvararna av detta system blir plötsligt mjuka i sinnet när det gäller att peka på eventuella risker för ”torskarna” — de som indirekt betalar till statskassan genom ”näringsidkarna”/de prostituerade. Då pekar man på risken för utpressning som en allvarlig sak. Ja, risken kan inte förnekas, men det måste också finnas proportioner i synen på vad kvinnorna, de prostituerade, i dag lever med för risker. Det är knappast någon hemlighet för justitieutskottets ledamöter att det är just dessa kvinnor som utsätts för mest våld och sexuella övergrepp i samhället i dag.

Herr talman! I det betänkande som kammaren nu har att behandla upptas ett antal motioner som rör frågor med anknytning till sexualbrottslagstiftningen. De frågorna har diskuterats i kammaren vid ett flertal tillfällen under de senare åren, bl.a. i anslutning till att sexualbrottslagstiftningen var föremål för en genomgripande förändring 1984. Då antog riksdagen en proposition i frågan, grundad bl.a. på sexualbrottskommitténs betänkande. Vi diskuterade också de här frågorna så sent som i slutet av november. Då hade riksdagen att behandla yrkanden som är snarlika dem som nu läggs fram som reservationer till justitieutskottets betänkande. Jag skall i dag främst uppehålla mig vid de motionerna och vid en del av det som har sagts i de anföranden som hittills har hållits. I reservation 1 av Gunilla André och Elving Andersson krävs att riksdagen hos regeringen skall begära förslag om författningsregler som medger rätt till juridiskt biträde åt personer som utsatts för sexuella övergrepp. Den frågan var aktuell redan när riksdagen behandlade regeringens proposition om sexualbrottslagstiftningen, 1984. Riksdagen godkände den i propositionen föreslagna ordningen, en ordning som innebar att målsägande som hörs med anledning av åklagarens talan och som med hänsyn till brottets art eller annars kan antas vara i behov av personligt stöd under rättegången får åtföljas av en lämplig person som sådant stöd. I det utskottsbetänkande som låg till grund för riksdagens ställningstagande uttalades samtidigt att så snart det över huvud taget fanns tillräckligt underlag borde en utvärdering ske av de nya reglerna för att se hur de fungerat i praktiken. Utskottet sade att om det visar sig att det finns ett uttalat behov av juridiskt biträde som stöder målsäganden under förundersökningen och rättegången bör man överväga saken på nytt. Detta gav riksdagen regeringen till känna. Regeringen beslutade i höstas att ge tilläggsdirektiv till rättshjälpskommittén i enlighet med riksdagens beslut. Rätthjälpskommittén har för närvarande som sin enda uppgift att överväga just denna fråga. Enligt sina direktiv skall kommittén undersöka hur det rättsliga förfarandet i mål om ansvar för sexualbrott har fungerat i praktiken från målsägandens synpunkt sedan de nya reglerna infördes 1984. På grundval av denna undersökning skall kommittén ta upp frågan om formerna för utvidgad rättshjälp åt i första hand kvinnor som har utsatts för sexualbrott eller vissa andra våldsbrott. Kommittén skall undersöka om en sådan ordning som den som finns i våra grannländer bör bilda modell för ett nytt system för svensk del eller om systemet här bör ges en annorlunda utformning. Ett betänkande från rättshjälpskommittén i den här frågan är enligt vad jag har erfarit att vänta under innevarande sommar. Jag tycker att det mot den bakgrunden är något av ett slag i luften att foga en reservation som denna till justitieutskottets betänkande. Med hänsyn till att överväganden pågår i den riktning som motionären önskar och helt i linje med vad utskottet tidigare uttalat, menar utskottet att det inte finns någon anledning för riksdagen att nu ta några ytterligare initiativ i frågan. Vi har inom kort att vänta oss ett förslag från rättshjälpskommittén, som sedan får remissbehandlas i vanlig ordning och så småningom bli förmål för ett riksdagens ställningstagande. Frågan skulle inte föras framåt om reservationen från Gunilla André och Elving Andersson bifölls i dag. I reservation 2 av Gunilla André krävs en kriminalisering av prostitutionen eller rättare sagt en kriminalisering som riktar sig mot kunderna. Låt mig först slå fast — och då mot bakgrund av Viola Claessons anförande, som jag tolkade som något av en oförskämdhet gentemot utskottsmajoritetens ståndpunkt — att det är ett ytterst angeläget samhällsintresse att bekämpa prostitutionen. Det är det utifrån olika utgångspunkter. Prostitutionen är som samhällelig företeelse oacceptabel. Den förstärker en kommersiell syn på andra människor, och den motverkar strävandena mot ökad jämställdhet mellan könen. Prostitutionen är ett allvarligt socialt problem, och dess omfattning är ett uttryck för en pågående social utslagningsprocess i samhället. I prostitutionens spår följer social misär och djupa mänskliga tragedier. Det har vi upplevt, som ute i de sociala distriktshämnderna och socialnämnderna har haft att diskutera denna problematik och också ta ställning till åtgärder för att bekämpa problemen från social utgångspunkt. Prostitutionen har också andra helt oacceptabla följdverkningar. Prostitutionen har ett nära samband med narkotikahantering och annan organiserad brottslighet, och det är också en utmaning mot samhället. Många av prostitutionens exploatörer lever ett liv i lyx bakom välputsade företagsoch restaurangfasader, murade av pengar från prostitutionsverksamhet och annan brottslighet. Detta sammantaget — de sociala problem som prostitutionen för med sig och den hantering som förekommer i prostitutionens spår — är en utmaning mot samhället och kräver att samhället med kraft vidtar åtgärder för att bekämpa prostitutionen. Därmed inte sagt att det alltid är så kraftfullt att vidta straffrättsliga åtgärder för att bekämpa ett socialt fenomen. Mycket talar för — och det understryker utskottet — att ett allmänt straffsanktionerat förbud mot prostitutionen vore felaktigt. Intresset av effektiva socialvårdande insatser skulle motverkas av en kriminalisering. Vidare skulle en kriminalisering som riktar sig mot de prostituerade kvinnorna te sig ytterligt inhuman och kunna uppfattas som en form av klasslagstiftning. Inte heller en kriminalisering som riktar sig enbart mot dem som utnyttjar de prostituerades tjänster, kunderna, skulle undvika sådana oönskade effekter som är förenade med ett allmänt förbud mot prostitution. Exempelvis skulle en sådan lagstiftning framkalla ett behov av särskilda mellanhänder för de prostituerade, och även om kriminaliseringen gjordes med begränsning till kunderna skulle det sannolikt bidra till att göra prostitutionen svåråtkomlig och motverka myndigheternas försök att med sociala åtgärder ingripa mot prostitutionen. Det finns också en rad andra kriminalpolitiska invändningar mot en sådan kriminalisering, exempelvis riskerna för utpressning som kan följa, och de svårigheter som finns med att upprätthålla en kontroll av efterlevnaden. Mot denna bakgrund och då utskottet inte ser anledning att nu ändra på de bedömningar man gjort tidigare i fråga om kriminalisering vid prostitution, menar utskottet att motionerna med sådana yrkanden skall avslås. Men utskottet understryker ett par viktiga saker i sitt betänkande, som jag vill åberopa även i kammardebatten. Man anknyter till sina tidigare uttalanden om vikten av kraftfulla åtgärder mot det allvarliga samhällsproblem som prostitutionen utgör. Enligt utskottets mening är de sociala insatserna av största betydelse. Utan sådana åtgärder finns det sannolikt inga utsikter att nå varaktiga resultat. Det är enligt utskottets uppfattning ett mycket viktigt arbete som bedrivs av bl.a. de särskilda prostitutionsgrupperna och även i övrigt inom socialförvaltningarna och av frivilliga organisationer. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är emellertid att verksamheten bedrivs med kontinuitet och med tillräckliga resurser. Det bör konstateras att den verksamhet som har bedrivits och i viss mån bedrivs inte har varit så kontinuerlig och inte har haft så stora resurser som hade behövts för att effektivt bekämpa prostitutionen. Jag tycker inte att man skall ta det förhållandet att kommunerna skurit ned på sina sociala insatser för att bekämpa prostitutionen som intäkt för krav på kriminalisering av exempelvis kundkontakterna. Då går man en galen väg. När kommunerna sparar på ekonomiska resurser för att bekämpa prostitutionen konstaterar man att vi måste tillgripa straffrättsliga metoder eftersom det brister i sociala åtgärder. Det är en ideologi som i vart fall inte jag ställer upp för. Med dessa motiveringar avvisar utskottsmajoriteten kraven på en kriminalisering av prostitutionen. Jag yrkar avslag på reservation 2 och, som jag inledningsvis nämnde, på reservation 1. Ett par saker har sagts i debatten som kanske förtjänar några kommentarer. Först till Gunilla André. Jag tycker att vi kanske inte skall använda aidsproblematiken som ett slagträ i den här debatten. Jag tror inte ett ögonblick att vi motverkar spridningen av aids eller HTLV-III-smitta genom en kriminalisering av prostitutionen eller av kundkontakterna. Det är andra resurser som skall till. Sådana resurser som bl.a. anges i det åtgärdsprogram som regeringen har lagt fram, där det avsätts särskilda medel för bekämpning av aids. Det är åtgärder i form av information om riskerna för HTLV-III smitta. Det är aktiva fältinsatser från socialtjänsten. Det är fortsatta aktiva insatser från polisens sida riktade mot koppleri, narkotikabrott och liknande. Det är, som det sägs i åtgärdsprogrammet, ”genom samordnade och offensiva insatser från polisens och socialtjänstens sida” i den riktning som de olika prostitutionsprojekten har arbetat tidigare. Dessa projekt har visat sig ge väldigt goda resultat då de arbetat med stora resurser och intensiva insatser under en lång tid. Det sägs också i åtgärdsprogrammet: ”Det uppsökande arbetet bland prostituerade missbrukare i främst storstäderna måste förstärkas kraftigt. Detta kan ske genom förstärkning av socialtjänstens resurser men också genom att medel ställs till förfogande för olika organisationer — såsom klientoch kvinnoorganisationer — för att nå dessa grupper.” Det blir då aidsdelegationens uppgift att ta tag i dessa frågor. Jag tror att det är den vägen som man skall möta aidsproblematiken, och inte genom en kriminalisering. Sedan några ord till Viola Claesson. Först hade Viola Claesson synpunkter på justitieministerns uttalande i den frågedebatt som ägde rum i förra veckan. Hon menade att justitieministern hade bagatelliserat de domstolsavgöranden som har uppmärksammats under den senaste tiden. Viola Claesson sade att justitieministern fyrkantigt hänvisade till att vi har självständiga domstolar. Vi har ju självständiga domstolar i det här landet. Enligt grundlagen skall varken justitieministern, regeringen eller riksdagen bestämma hur en domstol skall döma i ett enskilt fall eller uttala sig om domen. Det står ganska klart enligt den lagstiftning som gäller. Däremot sade justitieministern något annat. Han åberopade nämligen det nya synsätt som ligger bakom sexualbrottslagstiftningen och som det kanske finns skäl att upprepa flera gånger för kammaren. Ett syfte med de ändringar som genomfördes för snart två år sedan var att komma bort från den förlegade kvinnosyn som avspeglade sig i de tidigare bestämmelserna om sexualbrotten och att anpassa lagstiftningen till moderna värderingar. I lagstiftningsärendet uttalades klart hur lagstiftaren såg på olika frågor. Bl.a. sades att kvinnans nej till sexuellt umgänge i varje situation ovillkorligen skulle respekteras. Ett nej är alltid ett nej. Det var ett understrykande som justitieministern gjorde i den debatt som ägde rum i förra veckan. Det finns skäl att återupprepa det i dag för att ytterligare understryka den nya sexualbrottslagstiftningens syn på dessa frågor. Sedan till Viola Claessons yrkande om bifall till vpk-motionen om förbud mot diskriminering. Den frågan är föremål för övervägande i regeringskansliet. Den har också varit föremål för en särskild interpellationsdebatt i kammaren, där justitieministern sade att det skulle vara tänkbart att ändra bestämmelserna så att de kommer att omfatta även sådana handlingar som kvinnor i allmänhet, och i så fall kanske även män, upplever som uttryck för missaktning av kvinnornas kön. Dessa frågor är alltså föremål för överväganden inom regeringskansliet, bl.a. i anslutning till den fortsatta beredningen med anledning av yttrandefrihetsutredningens betänkande. Mot denna bakgrund finns det inte någon anledning att bifalla Viola Claessons yrkanden. Därmed yrkar jag avslag på den motionen.

Herr talman! Jag anser att man från samhällets sida med en kundkriminalisering skall markera att vi inte tolererar prostitution, att vi inte tycker att det Prot. 1985/86:130 är riktigt att männen med denna förödande kvinnosyn och snedvridna sexualsyn köper sig sexuella tjänster av flickor. Lars-Erik Lövdén hänvisade till de sociala insatserna. Vi är helt överens om att vi måste sätta in alla insatser vi kan för att på olika sätt hjälpa de kvinnor som är prostituerade. När det gäller dem som ännu inte har kommit in i prostitutionen behöver vi något verksamt medel. Därvidlag anser t.ex. prostitutionsgrupperna att det, för att de skall kunna utföra ett bra arbete, behövs en lagstiftning på området. Vi tycker att det är viktigt att ge dem möjligheter att arbeta på ett bättre sätt. Argumentet att detta skulle leda till utpressning anser jag vara litet cyniskt. Man är då tydligen beredd att offra dessa flickor inför risken att kunderna skulle bli utpressade. Jag kan inte riktigt förstå denna tankegång.

Herr talman! Jag ställer mig uppriktigt sagt litet undrande till vad det skulle vara som kan förtjänas att kallas för en oförskämdhet i mitt anförande för en stund sedan. När man diskuterar dessa frågor menar jag att det är mycket viktigt att ta upp de argument som beskriver bakgrunden till att en sådan här bedrövlig situation kan råda. Jag har aldrig någonsin försökt anklaga justitieutskottets ledamöter därför att de vill satsa på socialpolitiska åtgärder och mer och bättre resurser då det gäller att bekämpa prostitutionen. Tvärtom har detta verkligen varit vpk:s linje. Men när man talar om att den viktigaste insatsen skall ske på den socialpolitiska sidan och när det gäller att ge dessa resurser, då gäller det också att ställa upp här i kammaren när vi diskuterar ekonomisk-politiska frågor. Vem ställer inför ett beslut i de frågorna upp på vpk:s förslag om att kommunerna inte skall brandskattas som nu sker och råka så illa ut att det får allvarliga konsekvenser? Vi menar att man både måste satsa sådana resurser och göra en markering från samhällets sida — såsom vi har föreslagit — genom ett lagförslag om en kriminalisering av kunderna. Jämförelsen i år med förra året och den debatt som då fördes är faktiskt ganska viktig. Då fanns det ett förslag i kammaren som gick ut på att riksdagen skulle fatta beslut om straffsanktionering utan att vi hade fått se närmare på de risker som också vi menar kan vara förenade med en kriminalisering. Men vi anser att de riskerna är beroende av hur ett lagförslag kommer att utformas, och då får vi ta ställning senare, ifall kammarens majoritet skulle besluta i den riktning som vi vill. Mer resurser till kommunerna är alltså inte någonting som vpk har sagt nej till. Det kanske inte är ett så dåligt exempel att samhället har gjort så när det gäller barnagan — just som en markering. Vi tror att man skulle kunna upprepa det på detta område.

Herr talman! Jag vill börja med att vända mig till Viola Claesson. Jag får kanske be om ursäkt om jag uppfattade Viola Claessons tidigare inlägg fel. Jag tror att hon formulerade sig ungefär så, att utskottsmajoriteten hade drabbats av en plötslig mjukhet i sin inställning till kunderna och deras problem. Det uppfattade jag som ett tecken på att hon ansåg att det skulle vara en skillnad mellan våra uppfattningar om nödvändiga insatser och vårt engagemang när det gäller de prostituerades problem. Det är inte fråga om det! Vi har litet olika synsätt i dessa frågor. Vi menar att vi kan bekämpa denna problematik mycket effektivt via sociala åtgärder. Men det kräver att kommunerna — framför allt de större kommunerna — verkligen sätter till uthålliga resurser för att klara detta. Jag får då konstatera, att när det råder litet besvärliga ekonomiska tider avsätter man inte sådana resurser ute i kommunerna. Jag tror inte att man kan lösa problemen genom att helt plötsligt tillämpa straffrättsliga metoder. Det är resurserna på det sociala fältet som behövs för att man skall få någon varaktighet när det gäller lösningen av den här problematiken. Det är bara att konstatera, Gunilla André, att när exempelvis den borgerliga majoriteten i Malmö sänker skatten med 75 öre — och centern ingår i den majoriteten — räcker pengarna inte till så värst mycket sociala insatser, utan man får skära ned i stället. Det klingar aningen falskt att man å ena sidan står i talarstolen här och argumenterar för en kriminalisering, när man å andra sidan skär ned på de sociala åtgärderna ute i kommunerna. Jag tycker inte att man skall bagatellisera de kriminaltekniska och strafftekniska problemen med en kriminalisering. En straffbestämmelse skulle vara svår att utforma, och möjligheterna att bevisa en brottslig handling måste bli ytterst begränsade. Det torde vara närmast uteslutet att kunna åstadkomma någon direkt bevisning — det förutsätter att man kan gripa gärningsmannen just när han överlämnar vederlaget. Man löper en påtaglig risk att endast få åtal kan väckas. Det är alltså mycket stora problem förknippade med en kriminalisering även tekniskt sett. Det är också problem — och det inser tydligen Viola Claesson — utifrån andra utgångspunkter med mellanhänder, risk för utpressning och liknande. Det är alltså dessa skäl sammantagna — de rent tekniska och de sociala — som gör att utskottsmajoriteten avvisar förslaget om kriminalisering.
Herr talman! Med anledning av det senast anförda vill jag säga att det i så fall också vore relevant att som en jämförelse ta upp frågan om barnagan, där det också finns svårigheter med bevisningen, men förbudet mot aga innebär ju en markering från samhällets sida. När jag tidigare tog upp mjukheten utgick jag från den syn som samhället har: ett slags formalism, där man betraktar de prostituerade som näringsidkare när samhället vill få in pengar från dem — pengar som faktiskt kommer från de prostituerades kunder. Jag menar att det innebär en sorts eftergivenhet att inte titta närmare på vilka risker detta innebär i dag i form av sexuellt våld, förtryck och förnedring för de prostituerade själva, liksom att inte tala om vad det skulle innebära för kunderna-torskarna om ett sådant här lagförslag skulle börja fungera i praktiken.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén tog som ett exempel fram situationen i Malmö. Det är kanske förmätet av mig att undervisa Lars-Erik Lövdén om Prot. 1985/86:130 situationen där, men det är faktiskt så att när man tidigare satte in stora resurser i Malmö kunde man se att prostitutionen där minskade, men att efter hand som insatserna minskades — vilket hände under den tidigare regimen där — ökade prostitutionen igen. De som genomförde prostitutionsprojektet nere i Malmö ansåg sig inte ha möjlighet att långsiktigt klara av den situationen, om de inte hade en lagstiftning i ryggen. Det är den lagstiftningen som jag tycker att det är viktigt att vi ger dem. Sedan till det som Lars-Erik Lövdén tog uppi sitt tidigare inlägg, nämligen frågan om aids. Han sade att jag använde aids som ett slagträ i debatten. Nej, Lars-Erik Lövdén, jag försöker att inte göra det, utan jag för bara fram det argumentet som ett faktum: det är ju på det sättet att det är kundernatorskarna som sprider aidssmittan.
Herr talman! När vpk nu kräver att den här frågan skall övervägas inom regeringskansliet och att ett förslag skall utarbetas, där finns det väl skäl att understryka att frågan faktiskt har övervägts ett par gånger tidigare utifrån olika aspekter. Exempelvis prövades den av prostitutionsutredningen, men varken den eller socialbrottskommittén föreslog en kriminalisering, efter en genomgång av de olika föroch nackdelar som en sådan skulle föra med sig. Frågan har således redan diskuterats ingående av två utredningar innan riksdagen 1984 tog ställning till den i anslutning till behandlingen av sexualbrottskommittén och den proposition som framlades med anledning av dess betänkande. Det är ju farhågor för mellanhänder, för att prostitutionen skulle bli mera svåråtkomlig för sociala åtgärder och sociala insatser som har lett till det ställningstagande som utskottet åberopar i sitt betänkande. Sedan vill jag säga till Gunilla André att det naturligtvis var fel att man inordnade prostitutionsprojektet i Malmö i den normala socialbyråverksamheten. Jag har ett par gånger understrukit från talarstolen att det för att vi skall få framgång med sociala åtgärder mot prostitutionen krävs varaktiga resurser av betydande omfattning som är särskilt avdelade för det arbetet. Det är den vägen vi skall gå för att bekämpa prostitutionen, inte den väg som har föreslagits i reservationen av Gunilla André.

Herr talman! Den här debatten sker inte bara mot bakgrund av svenska förhållanden, utan jag delar Viola Claessons uppfattning att detta är en global fråga. Så sent som förra året var det en stor artikel i Der Spiegel, där det konstaterades att västtyska Bundeskriminalamt hade avslöjat att hundratals flickor hade inköpts från Sydostasien till prostitution i Västeuropa och att en hel del av dessa flickor kunde återfinnas i Västtyskland. Säkerligen pågår alltså en ganska omfattande handel med unga flickor över hela världen till den här typen av verksamhet. Detta är naturligtvis djupt oroande och djupt allvarligt. Det är i själva verket fråga om handel med människor. Man utnyttjar den sociala och ekonomiska situation som familjer i Sydostasisen befinner sig i på ett skrämmande sätt genom denna handel med dessa ofta — Prot. 1985/86:130 mycket unga flickor. 29 april 1986 Men man måste samtidigt vara medveten om att en kriminalisering av prostitutionen reser allvarliga problem av många olika slag. En övervägande del av de kvinnor som ägnar sig åt prostitution befinner sig i en sådan social situation att de behöver omfattande och aktiv social — och mycket ofta också medicinsk — hjälp för att ordna sina problem. Ingen av de straffrättsliga påföljder vi i dag har kan ge kvinnan den hjälp hon behöver för att skapa en tillvaro utanför prostitutionen. Erfarenheterna från många andra länder där säljaren är kriminaliserad visar även att en sådan åtgärd inte på något sätt stoppar prostitutionen. Vad gäller kriminalisering av de prostituerades verksamhet råder också enighet inom utskottet — och såvitt jag förstår också i kammaren — att detta i vart fall inte är en framkomlig väg. I en reservation hemställs, som framgått av debatten, om förslag till lag för att kriminalisera kundernas handlande. Låt mig återigen anföra några av de argument som enligt min uppfattning talar emot också en sådan ordning. En kriminalisering av kunderna kan få negativa effekter även för de inblandade kvinnorna. Eftersom kunderna då kan beräknas bli än mer måna om att inte synas, finns en risk — vilket också sagts tidigare, att verksamheten, som ju tyvärr måste anpassa sig till kundernas krav, i större utsträckning drivs under jorden, där polis och socialarbetare helt skulle sakna möjligheter eller i varje fall ha mycket små möjligheter att öppet arbeta bland kvinnorna. Inslaget av ”beskyddare” skulle sannolikt bli än större, då frestelsen för kunden att undandra sig betalningen — och därmed inte begå det brott som vid en kriminalisering skulle vara för handen — naturligen skulle vara mycket stor. Risken för att kvinnorna skulle råka ut för direkta fysiska övergrepp från kunderna skulle av samma skäl också öka, om prostitutionen tvingades ned under jorden. Det är alltså också av omsorg om kvinnorna i prostitutionsförhållandet som man måste betänka vad en kriminalisering av kunderna kan leda till. Men man kan inte heller komma ifrån att också kunderna kan komma att löpa stora risker. Möjligheterna för hallickar att utöva utpressning mot kunderna liksom att obeivrat tillgripa mer pengar än vad som ursprungligen överenskommits skulle givetvis öka. Även om man med rätta kan säga att kunderna har sig själva att skylla kan man inte bortse från att en kriminalisering av deras förehavanden skulle kunna medföra risker för en ökad, tämligen grov brottslighet riktad mot dem. Grundläggande för vårt rättssystem är att avgränsningen mellan en straffbelagd och icke straffbelagd gärning skall vara klar och entydig. Man skall veta exakt vad det är för gärning som är kriminaliserad och straffbelagd. Också här möter, som Lars-Erik Lövdén var inne på, nästan oöverstigliga svårigheter när det gäller att kriminalisera prostitutionen. Hur kan man försäkra sig om att den privata sexualiteten inte skulle komma att misstänkas? När skall en kvinna sägas vara prostituerad? Vilken typ av ersättning konstituerar prostitution? Inte enbart definitionsfrågorna är svårlösta, utan också i allra högsta grad 127 Prot. 1985/86:130 bevisfrågorna. Hur skall polis och åklagare kunna bevisa att den straffbara handlingen har begåtts. Handlingen bygger i normalfallet på en uppgörelse mellan två parter, där ingendera har något intresse av att avslöja att ett brott har begåtts. Här ligger skillnaden, vill jag säga till Viola Claesson, i förhållande till barnmisshandel eller barnaga. I det fallet går det för det första att åstadkomma en teknisk bevisning, och för det andra har barnet eller den som upptäckt att barnet blivit misshandlat ett klart intresse av att beivra denna gärning. Men något sådant intresse finns inte i ett prostitutionsförhållande; båda parter är där intresserade av att brottet inte skall komma till polisens kännedom. Vidare sker handlingen oftast inomhus eller i vart fall utom synhåll för vittnen. I stort sett det enda sättet att få bevis skulle enligt min uppfattning vara någon typ av provokation från polisen, socialarbetare eller andra som skulle samarbeta med polisen. Denna typ av brottsbekämpning har en mycket liten tradition i Sverige, och många ser med oro mot en utveckling som i vart fall i sin förlängning — det finns exempel på detta i USA i vissa delstater, där man har kriminaliserat prostitutionen — kan leda till korruption och utpressning av de poliser och socialarbetare som sysslar med det. Detta är självklart att möjligheten att övervaka efterlevnaden av förbudet skulle medföra mycket stora svårigheter. Enbart i Helsingfors förekommer enligt prostitutionsutredningens betänkande ca 200 000 prostitutionstillfällen varje år. Om förbudet skulle vara effektivt och rättvist, borde ju en något så när rimligt stor andel av dem beivras. Redan tanken är delvis orimlig. Med de begränsade polisresurser vi har skulle endast ett fåtal fall kunna bli lagförda. Vi löper därutöver risken att de fåtaliga fall som skulle kunna föras till domstol leder till farsartade rättegångar, som ännu mera undergräver respekten för kriminaliseringen och för rättssystemet. De fall som kunde föranleda ingripanden skulle utan tvivel avse gatuprostitutionen. Den dolda lyxprostitutionen skulle i hög grad på grund av bevisoch övervakningssvårigheter gå fri. Kriminaliseringen skulle alltså ge upphov till vad man i marxistiska termer brukar kalla för klasslagstiftning. Jag skulle vilja kalla det för en skiftning i lagstiftningen, där man skiktar människor med hänsyn till deras sociala och ekonomiska förhållanden. Vi menar förmodligen samma sak. Vetskapen om den ringa upptäcktsrisken skulle uppenbarligen göra förbudet tämligen verkningslöst. Förbud som inte på något som helst sätt kan övervakas och inte heller i någon rimlig grad kan leda till fällande domar, och där överträdelser regelmässigt inte medför någon påföljd, är en fara för rättssamhället. De urholkar rättsmedvetandet och minskar respekten så småningom också för andra regler och lagar. Min egen uppfattning i frågan har så småningom blivit ganska klar. Jag anser att de skäl som talar mot en kriminalisering av prostitutionen har en sådan styrka att de inte kan förbigås. Prostitutionen bör därför enligt min uppfattning också i framtiden vara straffri. Med den ståndpunkten är det desto angelägnare att man söker finna andra lösningar att minska prostitutionen. Det har redan talats om de ganska omfattande sociala och medicinska åtgärder som måste sättas in— jag var inne på det inledningsvis. Jag vill också understryka att det naturligtvis är i hem, familj och skola som de grundläggande normer vi lever efter egentligen etableras. Både pojkars och flickors egen självkänsla, uppfattningen om den egna integriteten och respekten för andra individers fysiska och psykiska skyddade sfär måste med mycket stor inlevelse och konsekvens hävdas av alla som har detta fostraransvar. En uppväxt där barn exponeras för en förgrovad och rå sexualitet, ofta i förening med alkoholmissbruk eller ett i övrigt torftigt kulturellt och socialt mönster, ger just de förebilder som leder till den trubbighet i det emotionella mönstret som sedermera präglar prostitutionsförhållanden. Prostitutionen är enligt mitt sätt att se från båda de inblandade parternas sida ett uttryck för mycket stora brister på dessa områden. Jag är den förste att understryka att jag särskilt upprörs, skräms och skäms över männens etik och beteende i prostitutionsförhållanden, särskilt med kvinnor med bakgrund av de drogproblem som driver dem till prostitution för att finansiera sitt missbruk. Jag menar att det är inom dessa svåra områden prostitutionen preventivt främst skall angripas. Här återstår mycket att göra inom familjepolitiken, i skolan, inom narkotikapolitiken och i fråga om hur vi låter våra barn växa upp i samhället, innan vi kan ge våra barn och ungdomar grunderna för en trygg och harmonisk uppväxt och den självkänsla, integritet och respekt för andra som sätter stopp för prostitution redan i individens inre etik och samvete. Klarar vi inte av det, kommer vi att få leva med detta problem mycket länge. Jag övergår nu till den andra tvistefrågan i detta utskottsbetänkande. Frågan om rättsligt biträde till kvinnliga våldtäktsoffer har vi diskuterat i kammaren vid ett flertal tillfällen de senaste åren. Frågan har successivt drivits framåt, inte minst genom den opinion som de politiska kvinnoförbunden tillsammans med många andra har bildat. Jag är övertygad om att vi i utskottet delar den otålighet som många kvinnor och män känner över att frågan ännu inte fått en rimlig lösning. När frågan diskuterades här i kammaren så sent som i november förra året konstaterade vi att det extra uppdrag att lösa detta med förtur som rättshjälpskommittén fått i form av tilläggsdirektiv — ett uppdrag som kom från detta utskott och denna kammare — skulle komma att bli färdigt första halvåret i år. Frågan är nu återigen föremål för kammarens prövning. Även om det kommit till utskottets kännedom att rättshjälpskommittén kommer att bli cirka tre månader försenad i förhållande till vad vi visste i november, kan inte rimligtvis lagstiftning i linje med motionärernas önskemål nås någon snabbare och säkrare väg än genom rättshjälpskommittén. Den reservation som centerpartiet med Gunilla André som första namn lagt till betänkandet är från dessa utgångspunkter egendomlig. I reservationen sägs att förslaget från rättshjälpskommittén i denna sak inte skall avvaktas. I stället, sägs det, bör det ankomma på regeringen att utan dröjsmål utforma erforderliga författningsregler och snarast förelägga riksdagen förslag i ämnet. Vi befinner oss nu i slutet av april. I detta läge — fem månader innan rättshjälpskommittén skall vara färdig — kräver centern att rättshjälpskommitténs uppdrag på denna punkt skall avbrytas och att uppdraget i stället skall lämnas till regeringen. Herr talman! Jag har stort förtroende och stor respekt för justitiedepartementets tjänstemän och deras arbetsförmåga, men med förlov sagt är det ett orimligt uppdrag centern här vill ge dem, om avsikten är att genomarbetade lagförslag med god kvalitet skall kunna framläggas. Det kan enligt min uppfattning inte ske snabbare än genom rättshjälpskommittén. I själva verket finns det ju med centerns förslag risk att ärendet drar ut ytterligare på tiden. Herr talman! Vi är alla angelägna om att denna viktiga fråga snabbt bringas till en lösning. Rättshjälpskommittén, som arbetar med parlamentariska ledamöter, bör känna att den har vårt förtroende att fullfölja sitt arbete, men kommittén bör också känna att vi utgår från att tidsplanen nu kan klaras. Herr talman! Jag vill mot denna bakgrund yrka bifall till justitieutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har lyssnat noga till Björn Körlofs inlägg. Jag anser att det är mycket sakligt och att det har tagit upp en rad problem som måste beaktas när man tittar på hur lagstiftningen skall utformas. Vad vi vill är att överlåta åt regeringen att noggrant överväga hur lagstiftningen skulle kunna utformas med tanke på några av de aspekter som också Björn Körlof har anlagt här.

Jag vill också markera något som inte har kommenterats särskilt mycket tidigare, förrän Björn Körlof talade om de värderingar som grundläggs ”inom familjen” — skolan nämndes också. Jag tror att det är oerhört farligt att inte se de aspekter som jag belyste i mitt första anförande, varifrån allt detta avskyvärda kommer i form av olika alster, genom medieutbudet och den nya informationssektorn ut till nästan varje hem, varje ungdom och varje barn numera. Att det kan tjänas miljardbelopp i den här sektorn är egentligen helt ofattbart. Men man ser att detta våld och dessa våldstendenser såsom de speglas i äckliga filmer och annat har blivit allt grövre för varje år som gått, och det når fram till våra barn — också till de barn som vistas i skolan och som många föräldrar försöker påverka på ett annat sätt. Det är en mångmiljardindustri som vi måste angripa, Björn Körlof, också om den härstammar från USA där man kan bli miljardär även på sådana här avskyvärdheter.
Herr talman! Viola Claesson vill att regeringen skall överväga de lagstiftningstekniska frågorna om hur en sådan här kriminalisering skall ske. Det har faktiskt redan gjorts. När prostitutionsutredningen avlämnade sitt betänkande fanns alla dessa överväganden med. Den slutsats man kom fram till var att det inte gick att komma fram den vägen. Jag delar den uppfattningen. När det gäller de massmediala frågorna om pornografi, våld och annat sådant delar jag i stor utsträckning Viola Claessons uppfattning. Här kommer emellertid frågan om yttrandefriheten in i bilden. Det var, Viola Claesson, en moderat ledamot av denna kammare som var först med att driva frågan om att få stopp på barnpornografin. Det är ett uttryck för moderat uppfattning att här finns en gräns där yttrandeoch tryckfriheten måste vika. Den uppfattningen delar säkerligen Viola Claesson. Debatten bör emellertid gå vidare, och vi bör finna former för att stoppa avarterna. Exakt var gränsen för yttrandeoch tryckfrihet skall dras kan vi inte avgöra i denna debatt. Det är en viktig fråga som har med hela problemkomplexet att göra. Jag delar helt Viola Claessons uppfattning på den punkten.

Herr talman! Jag kommer att yrka bifall till reservation 1, som också tillgodoser min motion. Det var inte länge sedan vi senast behandlade denna fråga — det var den 27 november förra året. Några dagar senare gick samtliga politiska kvinnoförbund i Helsingfors till aktion mot prostitutionens kunder. Det var en aktion som väckte stort gensvar, eftersom många människor är upprörda. Jag kommer inte att upprepa alla argumenten från i höstas, men de är fortfarande lika aktuella. Frågan skall återkomma varje år till riksdagen, ända tills ledamöterna förstår sitt ansvar som lagstiftare. Prostitutionen är det yttersta beviset på ett existerande kvinnoförakt. Det är också ett synligt hinder i kampen för jämställdhet mellan könen. Prostitutionen förnedrar inte bara de kvinnor som dras ned i träsket, den förnedrar alla kvinnor eftersom den bygger på uppfattningen att mäns och kvinnors sexualitet är så olika. Man vidmakthåller den flertusenåriga myten att männens behov måste tillgodoses, medan kvinnornas behov måste undertryckas. Kvinnor har under århundraden fått lära sig att skämmas för sin sexualitet. En kvinna med sexuella behov har varit höjden av skam. Nu vet vi att män och kvinnor har lika stora behov. En del forskare påstår t.o.m. att kvinnorna har större behov. Ändå tar sig detta behov så olika uttryck. Det beror på den gamla moralen. Att kvinnor är varor som kan köpas för pengar är en moral som är långt farligare än vi tror. Så länge den uppfattningen får florera kommer den förnedrande prostitutionen att finnas kvar. Det är hemskt med prostitution, men det går inte att lagstifta mot den — hur många gånger har jag inte hört de orden, särskilt från beslutsfattarna. Konstigt nog var det ganska länge sen jag hörde dem i andra kretsar. Nu har trycket på politikerna att göra något åt prostitutionen ökat mycket starkt, och naturligtvis förstärks det genom aidsriskerna. Åtminstone här i Helsingfors är man oerhört upprörd över den prostitution som får försiggå mitt framför ögonen på oss alla. Varför vill vi då lagstifta? Jo, återigen, därför att samhället — vi valda av folket — måste deklarera att vi inte accepterar denna könshandel. Det skall vara fel och det skall var orätt att köpa sexuella tjänster. Lagstiftaren, dvs. vi, måste använda lagen i det här sammanhanget till att påverka moralen — en moral som vi ofta säger att vi är eniga om. Men inte förrän vi markerar att vi menar allvar kan fördömandet av prostitutionen bli en riktig murbräcka i kampen för jämställdhet, mot kvinnoförtryck och för en ömsesidig sexualitet. Argumentet att kvinnorna inte skulle nås med sociala insatser om kunderna kriminaliserades håller inte. De som jobbar med de här frågorna på gatan, socialarbetarna, har ett krav: Vi kan inte hjälpa tjejerna mer om vi inte kan få bort gubbarna. Kriminalisera dem! säger socialarbetarna. Kunderna är i stor utsträckning vanliga män, som inte skulle äventyra sin sociala position om de riskerade åtal. Efterfrågan skulle därmed minska, åtminstone på sikt. Jag tycker att det är viktigt att markera att det inte bara handlar om att satsa på sociala resurser för att hjälpa flickorna. Det är en sak för sig, som är viktig, men det handlar också om att sätta strålkastarljuset på den andra parten, på männen. Det är ju de som efterfrågar tjänsterna. Så länge vi bara talar om sociala insatser riktar vi oss enbart till kvinnorna. Vi måste också sätta strålkastaren på männen. Så till debatten om de många lagtekniska problemen. Jag håller med om att det finns många problem. Men hur kommer det sig att vi inte vänder på synsättet? Vad betyder det att det demokratiska samhället tillåter denna ytterst förnedrande handel? Vad innebär det för den allmänna moralen att detta får ske, med vårt goda minne, rakt framför ögonen på oss alla? Så länge riksdagen vidhåller den lag om att det är förbjudet att slå barn som antogs för åtta år sedan — och ingen ifrågasätter väl på allvar den lagen i dag— bör det också vara kriminellt att köpa sexuella tjänster. Jag upplever att dessa lagar är ytterst jämförbara. Man kan inte heller kontrollera lagen om aga, men den har ändå påverkat människors attityder till barnuppfostran mycket starkt. Då använde vi lagen till att slå vakt om barnens intressen. Lagen fick bli en murbräcka i strävandet att skapa nya attityder. Låt nu lagen användas på samma sätt! Låt den bli en murbräcka för att få bort kvinnoförtryck och främja ömsesidig sexualitet mellan könen! Med detta yrkar jag bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Frågan om att kvinnor som har utsatts för sexuella övergrepp och misshandel skall ha rätt till juridiskt biträde kostnadsfritt har flera gånger behandlats av riksdagen. Vi som tillhör moderata kvinnoförbundet har hela tiden konsekvent drivit uppfattningen att dessa kvinnor behöver ett juridiskt biträde. Det har framförts i motioner och i kammaren vid flera tillfällen, senast i motion Ju725 av Margareta Gard m.fl., dvs. i detta fall samtliga moderata kvinnliga ledamöter. Detta var också en fråga som kvinnoförbunden var överens om fram till behandlingen av regeringens proposition 1983/84:105, som rörde ändringar i brottsbalken när det gäller sexualbrott. Då införde socialdemokraterna ett system med stödperson, som visserligen kan vara ett värdefullt personligt stöd, men inte på långt när en tillräcklig juridisk hjälp. Den som varit utsatt för sexuella övergrepp eller annat våldsövergrepp får ofta kraftiga psykiska skador som kan påverka personen under mycket lång tid. Självförtroendet är oftast totalt knäckt. En social stödperson kan vara till personlig hjälp men kan inte som ett juridiskt biträde på ett naturligt sätt ingripa, ställa kompletterande frågor, osv. Hela processen — anmälan, förundersökning, förhör, rättegång och dom — är för de allra flesta en pressande upplevelse. Detta gäller självfallet särskilt för en kvinna som utsatts för sexuella övergrepp och misshandel. Hon känner sig ofta utsatt och förnedrad. Förhör och rättegång hålls i en miljö och på ett språk som kan göra hennes situation än svårare. Det finns mycket starka skäl för att en kvinna som utsatts för sexuella övergrepp och misshandel skall biträdas av en jurist — helst en kvinnlig — såväl under förundersökning som under rättegång. Detta är också uppfattningen hos alla dem som är verksamma i kvinnohus och kvinnojourer. I november 1985 sades i justitieutskottets betänkande 3 att rättshjälpskommittén, som har att behandla denna fråga, skulle lägga fram ett betänkande under första halvåret 1986. Beskedet var glädjande, eftersom kommittén arbetar just i riktning mot införande av ett juridiskt biträde. Nu kan vi dock konstatera att rättshjälpskommittén blivit försenad. Därmed försenas en angelägen reform, vilket jag djupt beklagar. Införande av juridiskt biträde får absolut inte fördröjas ytterligare. Jag kan därför, herr talman, inte rösta för utskottet på denna punkt. Men arbetet i rättshjälpskommittén torde vara så pass långt framskridet att frågan skulle försenas ännu mer om reservation 2 bifölls. Under förutsättning att arbetet inte försenas ytterligare borde därför det snabbaste sättet att i nuläget få till stånd ett system med kostnadsfritt juridiskt biträde vara att avvakta kommitténs arbete. Jag vill dock understryka vikten av att det snabbt läggs fram ett betänkande, att det blir en snabb remissomgång och att vi snart får en proposition. Herr talman! Jag kommer därför att avstå från att rösta i en eventuell kommande votering i denna fråga.

Fru talman! Utbildningsutskottets betänkande 1985/86:14 med anledning av budgetpropositionen som vi nu efter viss fördröjning skall besluta om innehåller en hel del stort och smått mer eller mindre gott. I den allmänpolitiska debatten frågade jag utbildningsministern vad regeringen hade för avsikt att göra med anledning av uttalanden i budgetpropositionen om fortsatt kamp mot utslagningen i skolan. Utbildningsministern överlät åt skolministern att svara, men hans svar var minst sagt svävande. Det handlade om helt andra saker än vad jag ville ha raka svar på. Detta är utmärkande för socialdemokratisk skolpolitik. Den är en läpparnas bekännelse. När den kommer till att omsättas i handling fullföljs den inte på det sätt som ur elevernas synpunkt är det rätta. Det återspeglas också i detta betänkande, och därav våra reservationer. 3 Skolöverstyrelsen har i sin anslagsframställning inför nästa budgetår föreslagit — och det är ett förslag som statsrådet anslutit sig till och utskottet inte haft några invändningar mot — en kunskapskontroll, som man kallar nationellt utvärderingsprogram, för att belysa hur målen för skolans verksamhet uppfylls. Det är egentligen onödigt att säga att centrala krav måste vara att utbildningsstandarden skall vara likvärdig över hela landet, oberoende av skola. Skall man kunna få en uppfattning om huruvida målen för skolans verksamhet verkligen nås är ett utvärderingsprogram betydelsefullt. Låt mig ta språkundervisningen som exempel. Sverige är ett litet land med ett språk som inte är internationellt gångbart. Vi är beroende av att ge våra elever goda språkkunskaper. Jag konstaterar och är till freds med att utskottets samlade mening är att det är viktigt att språkundervisningen i ungdomsskolan utvärderas och att insatserna i ett första steg koncentreras på den språkundervisning som är obligatorisk för alla elever. Men därför skall naturligtvis inte utvärderingen av andra skolämnen, främst svenska och matematik, komma i efterhand.

Enligt moderata samlingspartiets mening hänger utvärderingsprogram samman med betygsättning. Skall man kunna nå resultat med en utvärdering måste den kopplas till betyg. Den viktigaste målsättningen för skolans verksamhet fastställs genom läroplanerna. Det enda mått som finns på hur läroplanernas krav uppfylls är att eleverna i skolan får betyg utifrån dem. Vi ser det därför som helt följdriktigt att ett utvärderingsprogram kopplas samman med en betygsättning där betyg sätts på elevers kunskaper i förhållande till läroplanens krav och inte, som nu är förhållandet, till klasskamraters kunskaper. I vår reservation 6 framför vi vår syn på betygssystemets utformning. Vi har framfört den många gånger tidigare här i kammaren, men den förtjänar att upprepas, eftersom en mängd undersökningar, enkäter eller vad man nu vill kalla det, visar att en överväldigande majoritet av elever, föräldrar och lärare tycker som vi. Betygen har fler viktiga funktioner att fylla än som urvalsinstrument för fortsatt utbildning. De är betydelsefulla för att ge varje elev en signal om vilka framsteg som görs, de främjar rättssäkerheten bäst genom att de ger en klar information och de utgör ett värdefullt instrument för utvärdering av skolarbetet — för att nämna några exempel. Att betyg skall sättas i varje enskilt ämne borde inte ens behöva diskuteras. Det är ingen uppbygglig framtid Sveriges uppväxande släkte har att se fram emot, om regeringen mot elevernas önskemål fullföljer majoritetsförslaget från SÖ att avskaffa de enskilda betygen i orienteringsämnena och därmed frånta eleverna en logisk och naturlig indelning av de ämneskunskaper de behöver ha som grundkunskaper. Vi moderater anser att det nuvarande relativa betygssystemet skall ersättas av ett som anger elevernas kunskaper i förhållande till läroplanens krav. Vi anser också att betyg skall ges oftare än i dag. Det anser också 85 26 av föräldrarna till och 79 26 av eleverna i årskurs 6 enligt en SIFO-undersökning i Sollentuna förra året. Undersökningen gjordes som underlag för en framställan till regeringen från Sollentuna kommun att kommunalt få sätta betyg tidigare än i årskurs 8. Framställan avslogs naturligtvis av regeringen, och det ser jag som ett av många bevis på att socialdemokraterna åsidosätter enskilda samhällsmedborgares önskemål till förmån för sina egna kollektivistiska strävanden — som ytterst inte gagnar någon. Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till reservationerna 6 och 8. Fru talman! I reservation 11 upprepar vi moderater tillsammans med folkpartiet vår synpunkt i reservation förra året, att det måste vara de enskilda kommunernas och skolenheternas egen angelägenhet och egna ansvar att göra de sammansättningar av undervisningsgrupperna man finner vara mest ändamålsenliga, dvs. gagna eleverna bäst. Det finns ingen anledning för riksdagen att ingripa i de lokala förhållandena, som verkligen kan variera från kommun till kommun. Därför bör riksdagen överlåta på kommunerna att besluta om hur man vill använda förstärkningsresursen. Jag yrkar bifall till reservation 11. Vår reservation 13 är också en gammal bekant. I denna återkommer vi med vårt krav på uppstramning av hemspråksundervisningen för att nå bästa resultat av de stora vällovliga satsningar vi i Sverige gör inom det området — större än i något annat invandrarland. Vi moderater anser att resurserna utnyttjas bäst om de sätts in så tidigt som möjligt i skolan — ja, med början i förskolan. Kombinerade med klarare regler för vilka som skall ha rätt till hemspråksundervisning bör våra förslag kunna leda till ett visst nedbringande av kostnaderna utan eftersättande av kvaliteten på undervisningen. Jag yrkar bifall till reservation 13. I reservation 14 yrkar vi tillsammans med centern att det statliga bidraget till den samlade skoldagen skall avskaffas. Det är — och bör så vara — en kommunal angelägenhet att besluta om utformningen och administrationen av den samlade skoldagen. Jag yrkar bifall till reservation 14. Fru talman! Eftersom jag har konstaterat att vi i kammardebatten ligger långt efter antaget tidsschema, inskränker jag mig till att kommentera bara ytterligare en av våra reservationer, nämligen nr 22. Den handlar om tidigarelagd skolstart. Det är vår bestämda uppfattning inom moderata samlingspartiet att skolstartsåldern bör sänkas. En blick utanför våra gränser — och vi kan konstatera, att vi i förhållande till de allra flesta jämförbara länder har en sen skolstart. Då måste man fråga sig varför. Jag anser att det beror på ett fastlåst statiskt tänkande, ett tänkande där man inte inbegriper de förändringar av samhället som har skett under de mer än hundra år som gått sedan skolstartsåldern i Sverige fastställdes till sju år. Tiden borde vara inne för de mest konservativa socialdemokrater att inse att det är värdefullt för barnen men — nota bene, den eftergiften kan jag göra för socialdemokraterna — också för samhället, att i dag ta till vara möjligheterna till utveckling för barnens del i takt med tiden. Deras nyfikenhet, deras vilja att kunna, att lära mer. Varför är ni så rädda för förändringar? De förändringar vi föreslår är till förmån för alla barns möjligheter till personlig utveckling. Fru talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation 22 och till övriga reservationer med moderata namn på, som jag inte haft tid att kommentera.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till våra reservationer, eftersom de är ganska många. Det gäller reservationerna 3, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19 och 23. Ett allmänt intryck som förmedlas av många lärare och föräldrar är att den svenska skolan i dag fungerar bättre nu än för några år sedan. Den viktigaste orsaken är säkert den attitydförändring som ägt rum — knappast någon ifrågasätter längre vikten av kunskaper och arbetsro i skolan. Den läroplan för grundskolan som arbetades fram under de icke-socialistiska regeringsåren, Lgr 80, var en viktig signal från statsmakternas sida om att kunskaper, inte minst i grundläggande ting som skrivning, läsning och räkning, måste stå i centrum i skolan. ”Det är en huvuduppgift för skolan att eleverna får goda kunskaper och färdigheter.” ——- ”Kunskapsinhämtande är en aktiv och skapande process och innebär ett träget arbete som syftar till ett bestämt mål.” Klarare kan det knappast sägas, det som Lgr 80 slår fast i målkapitlet. Här finns inget utrymme för någon ”korvstoppningsundervisning”, här finns inget utrymme för synen att eleverna passivt skall vänta på att bli lärda någonting. Nej, läroplanen förväntar sig att eleverna själva skall anstränga sig och att denna ansträngning också i sig skall bidra till elevernas utveckling. Man säger nämligen: ”Barns fostran och personliga utveckling är oupplösligt förenad med deras arbete att inhämta och utveckla kunskaper och färdigheter. De omständigheter under vilka barn och ungdomar tillägnar sig kunskaper och färdigheter är därför viktiga för deras fostran.” Det är viktigt att de lär sig — inte bara ett ämnesinnehåll, utan också attityder till arbete, attityder till kunskap och attityder till andra människor medan de lär sig läsa, räkna eller tala ett främmande språk. Det är här de vuxnas betydelse kommer in i skolan — vilka arbetsmetoder vi ger barnen, vilka förebilder vi är och sist men inte minst vilka krav vi ställer. Man kan inte kräva av barn och ungdomar att de skall samarbeta, om man aldrig själv gör det. Man kan inte kräva att eleverna skall vara toleranta mot oliktänkande, om man inte själv handlar så. Man kan inte kräva att eleverna skall utveckla ett disciplinerat och kvalitetsmedvetet kunskapsinhämtande, om man inte ställer krav på deras kunnande och på deras arbete. Vad jag har sagt illustrerar det krav på kvalitet som genomsyrar folkpartiets partimotion om skolan. Utan mycket uttalade kvalitetskrav blir den obligatoriska skolan inte den solida grund som vi alla vill att våra barn skall få för sin vidareutveckling till vuxenoch arbetsliv. Trots att helhetsbilden i huvudsak är positiv finns det fortfarande många brister. I vår motion har vi presenterat flera förslag som syftar till att höja kvaliteten och göra skolan mer anpassad till den enskilde eleven. Att i högre grad individualisera skolsystemet är den stora utmaningen när de kvantitativa målen om utbildning åt alla har nåtts. Vi måste se till att elever med vitt skilda intressen och förutsättningar kan känna att skolan ger just dem kunskaper, stimulans, glädje, trygghet och utmaningar. I dag tänkte jag framför allt koncentrera mig på två av de viktigaste krav som vi har ställt. Det gäller skolstart vid sex års ålder och valfriheten. Det är nu något mer än hundra år sedan vi i Sverige bestämde att barnen skulle börja skolan när de fyllde sju år. Sedan dess har samhällsutvecklingen förändrats i så gott som alla avseenden som har betydelse för skolgången. Det gäller skolvägens längd, hemoch arbetslivsförhållanden liksom synen på skola och utbildning. Skolan har också väsentligt ändrat arbetssätt och innehåll. I de flesta utvecklade länder börjar barnen skolan när de är fem eller sex år gamla. Det är numera bara de nordiska länderna utom Danmark och ett fåtal andra länder som låter barnen börja skolan när de fyller sju år. Med en skolstart vid sex års ålder ger man samtliga barn, när de är i en mycket receptiv ålder, möjlighet att få ett års extra träning i att läsa, skriva och räkna, vilket är precis vad de då behöver. Skolstart vid sex års ålder innebär inte att den pedagogik som tillämpas för och det kunskapsstoff som skall inhämtas av sjuåringarna omedelbart skall flyttas ned att gälla också för sexåringarna. I stället förutsätter vi att man under hela lågstadiet, och även senare naturligtvis, utgår från det enskilda barnets mognadsnivå, motivation, behov och förutsättningar när kunskaper lärs in och färdigheter tränas. I vårt förslag förespråkar vi inte att sexåringarna skall lära sig lika mycket som sjuåringarna i dag. Konsekvensen är därför att skolplikten utvidgas från nio till tio år, vilket medför att eleverna kommer att sluta grundskolan vid samma ålder som nu. Folkpartiet ser ett värde i att de flesta barn går i samma skolsystem. Det skapar kontakter över de sociala gränserna. Målet måste vara att skolan skall vara sådan att alla föräldrar med förtroende kan skicka sina barn till den. Men denna ambition får inte drivas så långt att önskemål från vissa föräldrar att ordna sina barns skolgång vid sidan av den allmänna skolan motarbetas. Det finns inget som tyder på att en större generositet mot de s.k. friskolorna skulle innebära att förutsättningarna för det allmänna skolväsendet på någon väsentlig punkt förändrades eller försämrades, vilket också slås fast i Sixten Marklunds nyligen presenterade utvärdering av de fristående skolorna. Tvärtom är mångfalden, t.ex. i fråga om pedagogiska metoder, till fördel för alla, skriver Sixten Marklund. Det är framför allt på tre områden som den allmänna skolan skulle behöva lära av de fristående skolorna, skriver Marklund vidare: Lärarna behöver samarbeta mera, samarbetet mellan hem och skola behöver utvecklas och man skulle behöva ge ett ökat ansvar åt eleverna. Vi har krävt att reglerna för statsbidrag till de fristående skolorna skall ändras i en mer generös riktning. Denna fråga kommer emellertid inte att behandlas i kammaren förrän i höst. Vi har därför i detta betänkande begränsat oss till en reservation till förmån för att Hillelskolan, Estniska skolan och Höglandsskolan skall få rimliga villkor för sin verksamhet. Vi har i Sverige runt en miljon elever i grundskolan. Eleverna i de fristående skolorna är ca 7 000 till antalet. Vad är det egentligen socialdemokraterna är så förtvivlat rädda för? Varför kan inte de föräldrar som vill välja en annan skolform få göra det på rimliga villkor? I dag är det ju bara föräldrar som kan betala som får en chans. Vi har också talat om en ökad valfrihet för föräldrar och elever att välja skola inom skolväsendet i kommunen. Också detta blygsamma krav möts med totalt oförstående. Varför misstror ni socialdemokrater föräldrarnas förmåga att ta ansvar för sig själva och för sina barn? Folkpartiet har också krävt en seriös utredning av hur ett elevbaserat statsbidragssystem skulle kunna se ut och vilka konsekvenser olika modeller skulle kunna få. Ett elevbaserat statsbidragssystem skall syfta till att dels ge föräldrar och elever större frihet att välja skola, dels öka det lokala inflytandet över hur resurserna skall disponeras. Fru talman! I budgetpropositionen föreslog regeringen att man skulle spara 3 20 på lärarlönerna. Lyckligtvis fick socialdemokraterna inte någon majoritet för det förslaget. Man anslöt sig i stället till folkpartiets förslag, som innebär en generell besparing på kommunernas skatteunderlag. Det är fortfarande fråga om en besparing, men kommunerna får själva bestämma var i den kommunala förvaltningen besparingen skall göras. Vi för vår del anser att kommunerna har de bästa förutsättningarna att avgöra detta. Fru talman! I mitt anförande har jag velat understryka vad jag anser vara det viktigaste frågorna för grundskolan just nu — ökad kvalitet och ökad valfrihet.

Fru talman! I dag har vi något av en utbildningspolitisk debatt i riksdagen. Vi kommer att behandla en lång rad ärenden och då framför allt de avsnitt i budgetpropositionen som har med grundskolan och gymnasieskolan att göra. Återigen kan vi konstatera — jag vet inte för vilken gång i ordningen — att inget av de båda statsråden i utbildningsdepartementet har ansett det vara mödan värt att i kammaren delta i den här utbildningspolitiska debatten, där vi som sagt bl.a. prövar regeringens förslag i budgetpropositionen. I utbildningsutskottets betänkande om grundskolan finns inte mindre än 32 reservationer, och på en lång rad av dessa är centerpartisters namn med. Jag vill redan inledningsvis yrka bifall till samtliga reservationer där centerpartiet är företrätt. Men det skulle föra alldeles för långt att kommentera varje reservation för sig, och jag kommer därför att koncentrera mig på att ta upp ett par principiellt viktiga frågor för utbildningsväsendet. Den första, och jag skulle vilja påstå helt överskuggande, frågan när vi diskuterar utbildning gäller skolans resurser. Som bekant står vi inför eller är redan inne i en situation där antalet elever i grundskolan minskar dramatiskt. Detta konstaterar också regeringen i sin budgetproposition. Vi har från vår sida i en partimotion i januari och även nu i en reservation till utbildningsutskottets betänkande redovisat hur vi ser på detta. Litet kortfattat och förenklat kan man konstatera att vad vi i centern förordar är att de resurser som frigörs i skolan på grund av att elevunderlaget minskar bör stanna kvar i skolväsendet, så att man kan ta till vara de möjligheter som då uppstår för att göra kvalitetsförstärkningar. Dessa kvalitetsförstärkningar kan ta sig olika uttryck. Det handlar bl.a. om att skapa möjligheter för att behålla små, eljest nedläggningshotade skolor både i glesbygd och i vissa tätorter, där det hotet också upplevs som reellt. Det handlar om möjligheter att minska elevantalet i de många gånger mycket stora klasser vi har i grundskolan. Det är inte ovanligt med klasser på upp till 31, 32 och 33 elever. Vi tycker att det är mycket angeläget att åstadkomma en ändring. Om vi minskar elevantalet får vi nära nog på köpet möjlighet att behålla en stor del av de utbildade lärare som vi nu har i grundskolan. Det skulle vara till fördel för skolväsendet. Jag tror att man redan vid den tidpunkt då regeringen presenterade sin budgetproposition kände till den uppfattning som centern hade deklarerat. Man hävdar nämligen att det inte alls är nödvändigt att skolan får behålla de här resurserna. Man använder ungefär den formuleringen, att när man väger skolans behov mot andra behov i samhället och samtidigt gör den statsfinansiella avvägningen, ter sig det här inte angeläget. Men redan i nästa stycke börjar man tala om att alla de problem som har redovisats med de nedläggningshotade skolorna, de stora klasserna, de friställda lärarna osv. egentligen inte alls är så stora. Man försöker om inte att bagatellisera dessa problem så i varje fall att förta intrycket av att de skulle vara stora. I nästa stycke säger man att man, trots att problemen inte ter sig så stora, ändå är beredd att inför nästkommande budgetår pröva om det inte går att vidta vissa åtgärder.

För att uppnå detta säger man också att det kan bli nödvändigt med en viss utjämning över landet. Då måste man naturligtvis omedelbart ställa sig vissa frågor. Om man menar allvar med att sänka basresursmedeltalet, kommer det ofelbart att leda till att det strömmar ut ett större antal basresurser. Resursutflödet måste bli större, såvida man inte samtidigt vidtar sådana åtgärder att man tvingar kommunerna att lägga ned ett mycket stort antal små skolor. Då inställer sig också en följdfråga. Regeringen ger ju uttryck för en avsikt att åstadkomma en utjämning mellan olika delar av landet. Storstadsområdena har i förhållande till glesbygdslänen ett mycket stort antal barn. Om man då skall sänka klassmedeltalen, eller basresursmedeltalen, i storstadsområdena i form av en utjämning måste det rimligtvis leda till att motsvarande medeltal höjs i glesbygdslänen. Eftersom elevantalet där är ganska litet krävs det dramatiska höjningar för att nå några effekter i storstadsområdena. Jag skulle vilja ställa frågan direkt till utbildningsutskottets ordförande, som också representerar majoriteten i denna fråga: Har utskottsmajoriteten funderat över vilka konsekvenserna blir? Om man bara helt aningslöst säger att utskottet instämmer i föredragande statsrådets bedömning föreställer åtminstone jag mig att ansvarsfulla utskottsledamöter måste ha funderat över vad effekterna blir. gjort någon bedömning av hur mycket basresursmedeltalen måste höjas i glesbygdslänen för att man skall nå denna effekt i storstadsområdena. Vilka blir effekterna t.ex. i Norrbotten, i Jämtland eller i Värmland, Georg Andersson? Hur mycket behöver man höja basresursmedeltalen där för att kunna åstadkomma allt det som regeringen säger sig vilja åstadkomma både när det gäller de stora klasserna med elevantal över delningstalet och när det gäller att få till stånd förändringar i storstadsområdena? När Georg Andersson har funderat över den frågan och svarat på den, inställer sig ännu en fråga, eftersom jag anar vad svaret på den förra frågan kommer att bli. Vilka effekter bedömer Georg Andersson att detta kommer att ha på möjligheterna att bedriva en aktiv regionalpolitik? Om nu ett mycket stort antal små skolenheter på grund av detta måste läggas ned, kan man då vara trovärdig när man säger att regionalpolitiken skall ge möjligheter att bo kvar på hemorten? Kan man då verka trovärdig när man säger att människor skall ha möjligheter att få utbildning, sysselsättning och inkomst och på det sättet kunna stanna kvar i t.ex. dessa glesbygdslän och också i många andra län som jag inte har nämnt? Menar man allvar med detta måste man medge att den allra viktigaste och grundläggande förutsättningen för att människor skall kunna stanna kvar i dessa delar av landet är att de har tillgång till utbildning på hemorten. Fru talman! Jag ser med en viss spänning fram emot svaret på dessa frågor. Jag förutsätter att utskottsmajoriteten har funderat över dem mycket väl. Den andra principiella fråga som jag tänker ta upp handlar om betygen. Vi har ju nästan ständigt haft en betygsdebatt i det här landet. Det senaste beslutet, som fortfarande gäller och som har legat till grund för utformningen av betygssystemet i den nya läroplanen, fattades i riksdagen våren 1979 i samband med läroplansbeslutet. Dessutom var ju det viktigaste motivet som angavs för ett betygssystem av den utformning och med de betygstillfällen som vi nu har att betygen spelade en viktig roll som urvalsinstrument för antagning till högre studier. Betygsdebatten blir ibland litet väl förenklad. Mitt intryck är att det bara handlar om huruvida man är för eller emot betyg, huruvida betygen skall finnas eller avskaffas. Så enkelt är problemet naturligtvis inte. Det har visat sig att betygen inte alla gånger fyller de syften som avsågs när riksdagen fattade beslutet.

Det har förts diskussioner om vad betygen skall relateras till, om de skall vara kursrelaterade eller målrelaterade, och det har förts en diskussion om viktning av betyg. Den senaste debatten — som vi säkert får leva med ett tag framöver — gäller betygsättningen i de naturorienterande och samhällsorienterande ämnena. I samband med gymnasieutredningens förslag utlovades att det skulle göras en översyn av betygssystemet på gymnasieskolan, och helt nyligen har den s.k. tillträdeskommittén, som sett över reglerna för tillträde till högskolan, lämnat sitt betänkande. De båda förslagen påverkar naturligtvisi Prot. 1985/86:132 sin tur betygsättningen i grundskolan. 30 april 1986 Jag har på detta sätt velat ge en lång rad exempel på frågetecken och problem som ständigt dyker upp i samband med betygsättningen i skolan. Mot denna bakgrund har centerpartiet i sin partimotion till årets riksdag föreslagit att det nu är dags att göra en ny, helt förutsättningslös betygsutredning. Vi har märkt att det på olika håll i riksdagen, även inom socialdemokratin, finns betydande sympatier för detta förslag. Det är därför litet svårt att förstå att utskottsmajoriteten har varit så avvisande på denna punkt. Med denna redovisning, fru talman, och med mitt tidigare yrkande om bifall till samtliga centerreservationer skall jag avsluta denna del av skoldebatten med att ta tillbaka det jag inledningsvis sade, när jag beklagade skolministerns frånvaro — jag noterade att han strax infann sig. Det förslag till samlad skoldag som centerpartiet upprepar för andra eller tredje året i rad handlar om en besparing för statens del, eftersom vi föreslår att statsbidraget till samlad skoldag inte längre skall utgå utan att de pengarna skall användas på annat sätt. Samtidigt med detta förslag lägger vi också fram ett förslag om att hela det regelsystem som styr statsbidragsgivningen till samlad skoldag skall avvecklas. Det är viktigt att ha det med i bilden när denna bedömning görs, därför att det är inte alldeles säkert att det totala slutresultatet för kommunerna — om de får utforma den samlade skoldagen som de själva finner för gott — blir att de drabbas av högre kostnader. Tvärtom finns det skäl att anta att den nuvarande statsbidragsgivningen verkar kostnadsdrivande på den samlade skoldagen, och det kan sannerligen inte vara avsikten.
Fru talman! Sedan Larz Johansson noterade både att jag inte var här och att jag är här, vill jag för ordningens skull meddela att skälet till att jag kom för sent är att regeringen hade sammanträde kl. 9. Med den flyttning som bl.a. denna punkt på dagordningen har varit utsatt för under den senaste veckan hade jag inte möjlighet att på förhand begära befrielse från regeringssammanträdet.